Herr talman! Till skatteutskottets betänkande nr 20 är fogad en reservation av herr Söderström och mig. Reservationen är grundad bl.a. på motionen 562 av herr Bohman m.fl., i vilken tas upp frågan om skattelättnader för nystartade företag. Tyvärr har de senaste åren kännetecknats av en nedgång av nyföretagandet. Det är en allvarlig utveckling, eftersom nyföretagandet är av central betydelse för ett dynamiskt näringsliv. Man kan knappast överskatta näringslivets roll. Näringslivet har en stor betydelse för utvecklandet av nya uppfinningar. Från konkurrenssynpunkt är det också viktigt med nyetablering. Därför är det önskvärt med näringspolitisk stimulans till nyföretagande och medverkan till att undanröja hinder mot nyetableringar. Möjligheterna till skattelättnader för nyetablerade företag bör således utredas, och åtgärder bör vidtagas för att kombinera ett sparande för nyföretagen med statliga kreditgarantier. I motionen 1026 framhåller herr Hovhammar m.fl. att det är nödvändigt att få ett nytillskott för företagen och föreslår ett särskilt system med skattebefrielse eller nedsatt skatt för nystartade företag som borde gälla under en femårsperiod med successivt ökande skatt. Skattebefrielsen skulle då avse såväl företagsvinst som arbetsgivaravgiften. Herr Brundin m.fl. hemställer i motionen 1008, att företagsskatteutredningen måtte få i uppdrag att utreda frågan om avveckling av dubbelbeskattningen för svenska aktiebolags och svenska ekonomiska föreningars vinster. 1970 års långtidsutredning diskuterar i vad mån det finns möjlighet för ökat tillskott av riskvilligt kapital som kan stå öppet för företagen och kommer fram till att en utväg skulle vara att avveckla dubbelbeskattningen för svenska aktiebolags och ekonomiska föreningars inkomster. Härigenom skulle företagen, menar man, i ökad utsträckning vara villiga att finansiera investeringarna via aktiemarknaden. Motionärerna framhåller också att ett system för en mer eller mindre fullständig enhetsbeskattning existerar redan i en del stater och att denna utveckling har skett efter två system, ett som utbildats i Frankrike och ett som utbildats i Tyskland. Motionärerna menar att dessa är värda att undersöka. Fru talman!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

Fru talman! I skatteutskottets betänkande föreligger ett särskilt yttrande från folkpartiets och centerpartiets ledamöter i utskottet.

Vi böjer oss för att motionerna blir avstyrkta. Vad som tas upp i dem kommer att behandlas av en sittande utredning. Vi har därför ansett det vara riktigt att nu inte göra något åt motionerna.

Vi ansåg att man mycket väl skulle kunna använda skattelättnader för att stimulera sådana gåvor. Med dessa ord, fru talman, har vi velat notera att vi går med på utskottets hemställan utom skrivningen om stödet till allmännyttiga ändamål. Jag har velat anföra detta till protokollet, så att inget missförstånd i fråga om vårt ställningstagande skall behöva uppstå just i fråga om användningen av skatteinstrumentet för stödjande av viss verksamhet.
Fru talman! Alla de frågor som är upptagna i de motioner som föranlett reservationer till skatteutskottets betänkande nr 20 måste med nödvändighet bli föremål för överväganden inom företagsskatteberedningen. Enligt gammal god tradition i skatteutskottet har utskottet därför funnit det riktigt att inte ingå i prövning i sak av motionärernas krav. Likaså har man ansett det helt onödigt att via Kungl. Maj:t överlämna motionerna till utredningen, när det står klart att frågorna ändå kommer under övervägande. Mot denna bakgrund ber jag, fru talman, att få yrka bifall till skatteutskottets betänkande i denna del liksom även i de delar där det bara föreligger ett enda yrkande. Beträffande kraven i motionen 1074, som inte kommer upp till behandling i företagsskatteberedningen, tar dock utskottet ställning i sakfrågan och vidhåller, som herr Larsson i Umeå har sagt, sitt tidigare ställningstagande att stöd till allmännyttiga ändamål bör lämnas i form av direkta bidrag av allmänna medel och inte genom lättnader vid beskattningen. Motionärerna kräver skattelättnader för bidrag till Tekniska museet, men i och med att en tioprocentig uppräkning har skett i årets budget anser utskottet att motionärernas krav har blivit tillgodosedda. Jag ber alltså, fru talman, att få yrka bifall till skatteutskottets betänkande.
Fru talman! När det gäller motionen 1074 vill jag erinra om att moderata samlingspartiet i andra sammanhang har krävt skattefrihet för religiösa och ideella organisationer varför vi inte har avgivit någon reservation här. Vi vill ändå poängtera att det stöd som skall lämnas inte enbart bör bestå av direkta bidrag utan också av skatteavdrag.

Fru talman! Av många olika skäl som det i och för sig skulle vara frestande att ta upp till debatt — vilket jag dock lovar att avstå från i dag — minskar antalet familjeföretag mycket snabbt i vårt land. Det är beklagligt och betänkligt, eftersom fenomenet nog måste betraktas som ett uttryck för en alltmer ökande misstro mot möjligheterna att i Sverige försörja sig som enskild företagare med en rimlig arbetsinsats och utan ett onormalt risktagande. Svårigheten att skaffa både i egentlig mening riskvilligt kapital och sekundärt riskbärande, dvs. upplånat kapital, spelar dock också en stor roll för den negativa trenden. I syfte att råda bot på finansieringsproblemet för de mindre företagen eller åtminstone underlätta anskaffandet av riskvilligt kapital har jag tillsammans med herr Annerås i motionen 1041 föreslagit riksdagen att hos Kungl. Maj:t anhålla om förslag till progressiv företagsbeskattning av den typ som bl.a. förekommer i USA. Ett enhälligt utskott avstyrker dock motionsförslaget under hänvisning till att företagsskatteberedningen, som enligt utskottets mening eljest inte saknar arbetsuppgifter, såvitt utskottet kunnat finna kommer att överväga också möjligheterna att införa en progressiv bolagsskatt. Emellertid antyder utskottet att utredningsuppdraget är så omfattande, att man får vara inställd på att resultatet låter vänta på sig. I och för sig är vi motionärer naturligtvis tacksamma för det löfte om en prövning av vårt förslag, som utskottet anser sig kunna ge å utredningens vägnar. Att vi likväl inte är nöjda beror på att vi bedömer utvecklingen för de mindre företagens och speciellt familjeföretagens del som så bekymmersam, att åtgärder för att förbättra deras situation måste vidtagas nu — eller i vart fall mycket snart — och att man inte utan ytterligare, smärtsam utslagning av sådana företag kan avvakta ett utredningsförslag, som kanske ligger åtskilliga år framåt i tiden. Då nu regeringen går så långt som till ett utnyttjande av AP-fonderna för att enligt uppgift tillföra näringslivet riskvilligt kapital, är det — om jag förstått saken rätt — inte främst eller inte alls de mindre företagen som man tänkt sig som kompanjoner. Deras problem tror man sig lösa genom att ställa ett antal miljoner till särskilda emissionsinstituts förfogande. Detta torde vara en felbedömning, ty i de flesta fall vill inte den här typen av företagare ha någon meddelägare över huvud taget. Det är för övrigt inte så säkert att de stora koncernerna vill ha AP-fonderna som kompanjoner heller — men det är väl inget problem, eftersom man med utgångspunkt från socialistiska värderingar alltid kan tvinga dem som inte själva inser sitt eget, av staten bestämda, bästa. Men för de minre företagen saknar samhället intresse, i varje fall då det gäller deras finansiering — det har kreditpolitik och konjunkturpolitik under de senaste åren eftertryckligt visat. Därför borde det ju vara ett regeringsintresse att försöka finna en eller annan utväg så att man för framtiden kunde slippa det ständiga talet om de mindre företagens många problem. En sådan utväg vore utan tvivel införandet av en progressiv företagsbeskattning för de mindre företagen, såsom vi föreslagit. En sådan särbehandling av mindre familjeföretag skulle som bekant inte innebära något principiellt avsteg från den linje, som man redan slagit in på i förmögenhetsskattelagstiftningen — det vill jag särskilt betona. När det gäller utformningen skulle man exempelvis kunna ta ut 10 procent för de första 200 000 kronorna, 15 procent för nästa 100 000 kronor osv. Företagen skulle då, inte minst ur likviditetssynpunkt, få råd att ta fram vinster till beskattning och därmed konsolidera sig. När på så sätt det egna riskkapitalet skulle öka, vore det utan tvivel lättare att också få tillgång till lån både för investeringar och för andra ändamål. För egen del är jag dessutom övertygad om att den sortens beskattning skulle leda till ökade intäkter för finansministern, och det kan väl inte vara någon nackdel. Att inte herr Annerås och jag har lagt fram ett konkret förslag beror på att vi är medvetna om att vissa problem skulle uppstå vid en övergång till progressiv skatt. Bl. a. måste den få konsekvenser för de nuvarande avskrivningsreglerna. Vår rimliga önskan var att Kungl. Maj:ts kansli, med sina stora resurser, skulle göra en av den föreslagna principen betingad utredning och sedan underställa riksdagen ett praktiskt genomförbart förslag inom exempelvis några månader. Som saken nu ligger till, skall jag avstå från yrkanden. Jag hoppas tills vidare att utredningen skall överväga vårt förslag inom den närmaste framtiden, eftersom ärendet är av brådskande natur med hänsyn till de mindre företagens belägenhet. Skulle dessa förhoppningar, fru talman, komma på skam, förbehåller vi oss rätten att återkomma i ärendet.

Fru talman! Sparbegreppet synes för socialdemokrater vara något ganska diffust. Man gillar principen att kollektivet skall svara för sparandet, medan den enskilde individen inte tilltros någon förmåga att själv handskas med sina tillgångar. Helst vill man ta ut så mycket i skatter och avgifter att man via bidrag av olika slag kan reglera människornas existensmöjligheter. När man någon gång gör ett undantag från den regeln, är det märkligt att kunna konstatera dubbelmoralen i handlandet. Generellt skall alla inkomster vara skattepliktiga, men trots detta generar sig herr Sträng & Co inte för att i braskande annonser försöka locka folk att delta i olika former av lotterier m.m. Lockbetet är ”skattefria inkomster”. Samtidigt avstyrks med indignation alla förslag om sparstimulerande åtgärder som kommer från borgerligt håll. Moderata samlingspartiet — och tidigare högerpartiet — har alltid ansett att vi måste lära de enskilda människorna olika former av sparsamhet för att vi skall få en verklig ägardemokrati i vårt land. Vi tror nämligen att detta är till gagn både för samhället och för de enskilda människorna, och många exempel från år som gått kan bevisa riktigheten i vårt resonemang. I vår partimotion 559 upprepar vi en del av våra krav samtidigt som vi i motionen 587 ger exempel på hur banksparande, <bostadssparande, utbildningssparande, amorteringssparande, företagssparande, delägarsparande m.m. kan genomföras. Gemensamt för alla våra förslag är att vi vill minska de enskilda människornas alltmer växande beroende av stat och kommun, vilket bl.a. gagnar en levande demokrati. Dessutom kommer det enskilda sparandet att öka den personliga friheten och bevara människornas integritet. Vi kan i dag se exempel på vart den ökande kollektivismen fört vårt samhälle — bilden är inte vacker och vi måste ta till kraftåtgärder för att komma ur den tvångssituation som råder i dag. Jag ber, fru talman, att med det sagda få yrka bifall till den reservation som är fogad vid skatteutskottets betänkande nr 23.

Fru talman! Vid skatteutskottets betänkande nr 23 har fogats ett särskilt yttrande från folkpartiets och centerpartiets ledamöter i skatteutskottet. Vi har biträtt vad utskottsmajoriteten har sagt. Det innebär att samtliga sparmotioner — det är ett helt knippe sådana — kommer att behandlas av 1972 års skatteutredning. Med vårt särskilda yttrande har vi bara velat anföra en del synpunkter. Vi säger där att det personliga sparandet är av avsevärd betydelse för kapitalförsörjningen men att spararna trots detta många gånger förlorar på sitt sparande. De kan få vidkännas förluster via inflationens och skattens verkningar. Många gånger uppstår rent negativa effekter; de pengar som satts in har minskat i värde på grund av inflation och beskattning. Detta är inte bra. Vi vill ha en värdesäkring av sparandet, så att spararna inte kommer i kläm. De är samhällsnyttiga, och vi vill skapa rättvisa åt denna grupp människor. Skatteutredningen skall behandla dessa frågor, och vi hoppas att utredningen särskilt uppmärksammar dessa problem och lägger fram förslag som kan medföra en rättvisare behandling av spararna och en stimulans till fortsatt sparande. I stället för det negativa sparandet bör vi få ett positivt sparande, dvs. det bör bli meningsfullt att spara.

Fru talman! Jag ämnar verkligen inte dra upp någon stor debatt i det här ämnet; den vi hade i fjol manar inte till efterföljd. Jag har begärt ordet av det enda skälet att det har hänt en del på detta område sedan sist. Den plötsligt tillsatta brottskommissionen, som med föredömlig snabbhet lagt fram ett betänkande med en hel del goda uppslag, har som bekant föreslagit att den form av prostitution som förekommer i poseringsateljéer och sexklubbar skall bli föremål för samhällelig kontroll. Kommissionen har enhälligt kommit till den meningen att samhället inte längre passivt skall acceptera de mänskligt förnedrande former under vilka prostitutionen förekommer i vårt land. Kommissionen föreslår att man skall sanera denna verksamhet genom att polismyndigheten skall ge tillstånd till sådan verksamhet eller med andra ord godkänna den. Det må tillåtas mig, fru talman, att känna en viss tillfredsställelse. De syften jag velat tillgodose med den motion jag väckte i fjol och med den motion jag väckt i år kommer alltså att bli förverkligade genom brottskommissionens förslag. Samtidigt hyser jag givetvis en viss oro för hur särskilt socialutskottet men kanske egentligen hela riksdagen skall ställa sig till detta förslag från brottskommissionen. I fjol formulerade socialutskottet och godtog riksdagen uttalandet att ”upprättandet av bordeller, som drivs eller godkänns” — märk väl, godkänns — ”av samhället, skulle innebära att samhället aktivt medverkade till att ett antal människor utnyttjades för en verksamhet som erfarenhetsmässigt ofta leder till både allvarliga psykiska skador och till livsvarig social missanpassning för dem”. Nu kan man undra om samma salvelsefulla moralpredikningar och samma indignerade fördömanden som kom mig till del från denna talarstol i fjol kommer att möta brottskommissionens förslag.

Jag har alltså, fru talman, hastigt och lustigt kommit i fint sällskap. Jag vet sedan gammalt genom erfarenheter från riksdagsarbetet att sällskapet betyder mera för framgången för en viss idé än själva idén som sådan. j Jag avvaktar med mycket stort intresse behandlingen av brottskommissionens förslag på denna punkt. Då mitt yrkande om en samhällelig kontroll av prostitutionen numera övertagits av brottskommissionen och av regeringen och i den tappningen naturligtvis har större förutsättningar att vinna framgång vid en votering, har jag av naturliga skäl för dagen intet yrkande att ställa.
Fru talman! Eftersom herr Sjöholm inte hade något yrkande, skulle jag helt enkelt kunna avstå från att säga någonting. Men jag tycker att herr Sjöholm var ovanligt anspråksfull, när han ville göra gällande att brottskommissionens betänkande skulle uppfylla vad herr Sjöholm är ute efter. Brottskommissionen har dock inte talat om någon bordellverksamhet, och det är ju den som herr Sjöholm velat ha förstatligad.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
Fru talman! Jag behöver inte lugna ner mig, herr Karlsson i Huskvarna. Jag är fullständigt lugn. Herr Karlsson kan inte rubba på det förhållandet. Men det är ganska egendomligt, herr Karlsson, att socialutskottet i fjol sade att i dessa poseringsateljéer och sexklubbar förekommer bordellverksamhet. Det står ordagrant så, och det kan jag visa herr Karlsson. Även brottskommissionen säger i sitt betänkande nu att bordellverksamhet förekommer i poseringsateljéer och sexklubbar. Det råder inget tvivel härom. Så är det. Denna verksamhet vill man nu göra till föremål för samhällelig kontroll, vilket är exakt vad jag föreslagit både i fjol och i år, herr Karlsson. Det är precis vad jag velat ha, nämligen en sanering. Man skall ge tillstånd till och godkänna vissa av dessa institut, som är snygga och ordentliga, och förbjuda andra. Det är exakt vad jag velat. Herr Karlsson måste väl ändå tillstå att jag själv vet bättre vad jag vill än herr Karlsson vet. Jag är till freds om herr Karlsson vet vad han själv vill. Det kanske är mycket att begära det ibland.
Fru talman! Det lönar sig tämligen litet att diskutera med herr Sjöholm. Han försöker göra gällande att hans motion om bordellverksam het kan jämställas med den inställning som brottskommissionen har. Det är två helt skilda saker, och det bör herr Sjöholm inse. Om inte annat, så ta och läs kommissionens betänkande, så måste herr Sjöholm inse att han nu försöker förvränga det hela.

Fru talman! Trots att herr Karlsson i Huskvarna redan har sagt det så känner även jag ett behov av att framhålla att herr Sjöholm nu far med falskeligt tal. Vad herr Sjöholm har motionerat om och förra året talade om är en samhällelig kontroll av prostitutionen. Vad brottskommissionen föreslår är att polisen skall kontrollera att prostitution icke förekommer. Ett villkor för att polisen skall kunna lämna tillstånd till s.k. sexklubbar och vad det är för någonting är att det icke förekommer prostitution. Det är den stora skillnaden. Alltjämt gäller vad vi sade för ett år sedan, nämligen att trots alla de sociala olägenheter och alla de tragedier som vi är medvetna om så finns det ting, herr Sjöholm, som samhället helt enkelt icke kan befatta sig med. Vi kan befatta oss med att förbjuda, att försöka avskaffa och att undanröja. Det gör vi, om vi som brottskommissionen föreslår ålägger polisen att se till att om de här klubbarna över huvud taget skall få verka så skall det vara med garanti för att där icke förekommer prostitution. Men, herr Sjöholm, det är ett svalg befäst mellan det och tanken att det skulle få förekomma en av samhället kontrollerad prostitution.
Fru talman! Herr Carlshamre höll ett av de få vettiga anförandena i den debatt vi hade i fjol, men i år har han nog missuppfattat saken. Det framgår icke av brottskommissionens betänkande att det skulle vara så som herr Carlshamre säger. Man kan snarare utläsa att brottskommissionen är väl medveten om att prostitution förekommer i dessa klubbar. Det framgår inte att en förutsättning för att verksamheten skall kunna godkännas är att det inte förekommer någon prostitution. Där har både herr Karlsson i Huskvarna och herr Carlshamre läst fel.
Fru talman! Min gamla mamma brukar säga att en halv sanning är alltid lögn. Herr Sjöholm talar till hälften sanning. Det är riktigt att brottskommissionen är medveten om att det förekommer prostitution i poseringsateljéer och sexklubbar. Det är den halva av uttalandet som är sann. Men brottskommissionen föreslår icke att denna prostitution skall få lov att fortgå under samhällelig kontroll utan föreslår att polisen skall kontrollera klubbarna, bl.a. i syfte att tillse att det icke förekommer prostitution. Det är det som är skillnaden.
Fru talman! Jag är ledsen att jag måste ha en replik till, men det är så, herr Carlshamre, att brottskommissionen har varit realistisk nog att förstå att man aldrig kan förhindra att prostitution förekommer. Det framgår av betänkandet, och så är det helt enkelt. Vad vi slogs rätt mycket om i fjol var just om det verkligen går att förbjuda den. Vi som ser realistiskt på frågan är medvetna om att det kan man icke. Brottskommissionen är väl medveten om att det förekommer prostitution och att den icke går att förhindra, men man vill ha vettiga, snygga och rimliga förhållanden i poseringsateljér och sexklubbar.
Fru talman! Vi får om några veckor tillfälle att diskutera brottskommissionens förslag och den därpå byggda propositionen. Jag hoppas att herr Sjöholm till dess hinner läsa brottskommissionens förslag.

Fru talman! De reumatiska sjukdomarna är mycket utbredda i vårt land. För sina besvär gör reumatikerna minst en miljon läkarbesök om året. Mer än 50 000 personer är invalidiserade i olika grader på grund av reumatisk sjukdom. Många av dessa är svårt rörelsehämmade och en del är helt oförmögna att sköta ens sina intima behov utan hjälp. Tusentals svårt handikappade kommer aldrig under läkarvård — i varje fall inte under vård av läkare med specialistutbildning. Hur kommer det sig att vi har så få läkare som ägnar sig åt denna verkliga folksjukdom? Det kan nämnas att av 3 000 läkare som utbildats under en fyraårsperiod endast några få ägnat sig åt reumatologi. Specialiteten är inte attraktiv. Kan det möjligen bero på att det forskas relativt litet inom den specialiteten i Sverige? Det är mer sannolikt att det beror på att det saknas reumatologiska undervisningskliniker i Uppsala, Göteborg och Linköping, där en stor del av våra läkare får sin utbildning. Det är klart att denna brist medför att många läkarkandidater inte anser det lönt att utbilda sig inom den reumatologiska specialiteten. I fråga om Akademiska sjukhuset i Uppsala bör åtgärder snarast vidtas för att få till stånd en reumatologisk undervisningsenhet. Lokalfrågan bör kunna lösas provisoriskt i avvaktan på att planerade byggnadsåtgärder för en dylik enhet kommer till stånd. För att ordna förhållandena vid sjukhusen i Göteborg och Linköping bör överläggningar tas upp med vederbörande sjukvårdshuvudmän, så att även där undervisningsenheter kommer till stånd med det snaraste på de mindre reumatikerkliniker som nyligen har inrättats. Om ett större antal läkare finge åtminstone sidoutbildning i reumatologi, skulle man på sikt kunna tillsätta i varje fall någon av medicinläkartjänsterna vid de olika lasaretten med läkare med sådan sidoutbildning. Detta skulle vara till stor hjälp för alla de tusentals reumatikersjuka, som nu inte kan komma i kontakt med någon läkare som har specialkunskaper om just den sjukdomen. I anledning av vad jag anfört och med hänvisning till den motion nr 286 som jag väckte vid riksdagens början i detta ämne ber jag att få yrka bifall till reservationen 1 av herrar Hamrin och Hyltander. I reservationen föreslås att åtgärder snarast skall vidtas för att öka såväl specialistsom sidoutbildningen av läkare i reumatologi under AT-tjänstgöringen.

Fru talman! I socialutskottets betänkande nr 11 behandlas bl.a. en motion som begär en översyn av familjevården inom det psykiatriska vårdområdet. I motionen begärs att utbildningen av vårdnadshavarna inom familjevården och ersättningen för vården skall göras enhetlig. Motionen har remitterats till socialstyrelsen och Landstingsförbundet för yttranden. Båda remissinstanserna ställer sig positiva till den begärda översynen men med olika motiveringar. Socialstyrelsen menar att det är just de frågor som har tagits upp i motionen angående normer för vårdnadshavarnas utbildning och ersättning som är det viktigaste att se över. Utskottets majoritet har instämt i det synsättet. Landstingsförbundet menar däremot i sitt remissyttrande, att de i motionen upptagna frågorna visserligen bör komma med i en sådan här översyn men att de inte är de viktigaste.

Anledningen till min reservation är att jag tycker att riksdagen borde instämma i vad Landstingsförbundet har sagt. För många kanske det förefaller vara en mycket liten fråga. Men jag tror att det är fel. Det finns alltför många psykiskt sjuka som hospitaliseras och förstörs både fysiskt och psykiskt på olika vårdinrättningar för närvarande. Orsaken är ofta att det inte finns lämplig vård för dem. Olika människor kan också kräva helt olika behandling för att tillfriskna. Man löser inte sådana problem genom enhetliga ersättningar till dem som tar emot folk i familjevård. Det är ju också, som Landstingsförbundet framhåller, så olika vårdtyngd inom familjevården. Men man kan kanske lösa en hel del av problemen genom att i första hand försöka få fram alternativa former av vård. Jag delar alltså helt Landstingsförbundets synsätt i de här frågorna, och det är anledningen till min reservation. Jag instämmer också med Landstingsförbundet i att översynsarbetet bör kunna göras av sjukvårdens och socialvårdens planeringsoch rationaliseringsinstitut, SPRI, på gemensamt uppdrag av dess huvudmän. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservationen 2.

Fru talman! Vid socialutskottets betänkande nr 11 har fogats två reservationer. I reservationen 1 framförs krav på att reumatologiska undervisningskliniker skall inrättas i Uppsala, Göteborg och Linköping. 1972 års riksdag hade att behandla en liknande motion. Utbildningsutskottet, vilket motionerna hänvisades till vid 1972 års riksdag, infordrade remissyttranden från Svenska landstingsförbundet, från socialstyrelsen och från universitetskanslersämbetet. Dessa framhöll att reumatologins behov ej fick ses isolerat utan borde infogas i ett prioriteringssammanhang, som medgav en överblick av den totala medicinska, personella och ekonomiska utvecklingen. Universitetskanslersämbetet framhöll att med de resurser som stod till förfogande kunde såväl grundutbildningen som forskaroch vidareutbildningens behov tillgodoses på ett acceptabelt sätt. Reumatologin ägnas alltså stor uppmärksamhet vid utbyggnaden av sjukvårdsresurserna. Någon omständighet som kan föranleda ett ändrat ställningstagande här i dag har ej inträffat, och socialutskottet avstyrker motionen 286. Herr Åkerlind står bakom reservationen 2, vars tillkomst är en överloppsgärning. Det är mycket svårt att se någon skillnad mellan utskottets betänkande och herr Åkerlinds reservation, och jag finner därför inte någon anledning att ytterligare bemöta den. Utskottet biträder förslaget i motionen 901 om en översyn av familjevården. Fru talman!

Fru talman! Herr Nilsson i Växjö citerar remissyttranden och säger att utbildningen har ordnats på ett acceptabelt sätt. Jag skulle bara vilja fråga: Hur kan man anse att det är acceptabelt ordnat exempelvis i Uppsala, där det över huvud taget inte finns någon reumatologisk klinik? Och hur skall det kunna vara acceptabelt i Göteborg och i Linköping, där det också saknas utbildningskliniker? Det finns alla skäl att se till att utbildningen kommer i gång i denna viktiga specialitet vid undervisningssjukhusen.
Fru talman! Herr Nilsson i Växjö säger att det är svårt att se någon skillnad på utskottets skrivning och den skrivning som finns i min reservation, men då har nog herr Nilsson läst handlingarna väldigt illa.

Det är ändå en rätt stor skillnad.
Fru talman! Vid fjolårets behandling framhöll utbildningsutskottet att man inte fick se reumatologins tjänster såsom fristående, utan man var tvungen att ta in dem i det prioriteringssammanhang som finns när det gäller utbildning av läkare. Och vi kan inte i riksdagen sitta och besluta vilka åtgärder landstingen, som är huvudmän för Göteborgsoch Linköpingsklinikerna, skall vidtaga; vi kan möjligen uttala en önskan. Jag tycker det ligger mycket i vad Landstingsförbundet och socialstyrelsen sade i fjol, nämligen att vi måste ta hänsyn också till andra prioriteringsfrågor när vi skall besluta om utbildning av läkare i reumatologi.

Fru talman! Låt mig i anslutning till socialutskottets betänkande nr 11 göra några kommentarer till behandlingen av motion nr 284 av mig och fröken Pehrsson, där vi hemställt om skyndsamma åtgärder i syfte att nedbringa väntetiderna på landets ögonkliniker. Tyvärr kan det konstateras att väntetiderna inom denna vårdsektor är långt ifrån tillfredsställande. Väntetider på ett år och längre förekommer, vilket ej i längden kan accepteras. Tyvärr kan man räkna med att dessa väntetider i många fall går ut över det uppväxande släktet — barnen och ungdomen. Någon direkt statistik över väntetiderna vid ögonklinikerna i de olika sjukhusområdena finns inte. Emellertid kan för belysande av kösituationen återges uppgifter som jag hämtat från socialstyrelsens vårdplaneringslista för perioden oktober—december 1972. Av totalt 4 237 under perioden behandlade patienter fick 422 utan förtur, 418 med enkel förtur och 224 med dubbel förtur vård efter den s.k. rekommenderade tiden. Med rekommenderad tid avses för patienter utan förtur behandling inom tre månader, för patienter med enkel förtur vård inom sex veckor samt för patienter med dubbel förtur vård inom en vecka. Av det sagda framgår att av de 4 237 behandlade patienterna hade inte mindre än 3 173 en väntetid på över tre månader. Orsaken till de långa väntetiderna är framför allt bristen på ögonläkare. Antalet läkartjänster vid landets ögonkliniker uppgick enligt socialstyrelsens rapport Läkarsituationen hösten 1972 till 182. Våren 1972 var siffran 171,5. Därav var under hösten 27 tjänster och under våren 21,5 vakanta utan vikarier, medan 12 respektive 6 uppehölls av medicine kandidater eller av utländska läkare med begränsad behörighet. De anförda siffrorna visar med all önskvärd tydlighet att förhållandena är långt ifrån tillfredsställande. Åtgärder måste därför vidtas för att nedbringa väntetiderna vid landets ögonkliniker. Av föreliggande utskottsbetänkande framgår att de ansvariga myndigheterna har uppmärksammat att rådande förhållanden inom svensk ögonsjukvård inte är vad de borde vara. Sålunda har socialstyrelsen en tillsatt arbetsgrupp utfärdat cirkulär med råd och anvisningar till sjukvårdens huvudmän om bättre utnyttjande av personalen inom den öppna ögonsjukvården.

Detta är bara bra — därmed kan de begränsade resurser som står till förfogande bättre utnyttjas. Men jag tror inte att det räcker bara med ett bättre tillvaratagande av våra resurser. Det måste till resursförstärkningar genom bl.a. ökad utbildning av ögonläkare och ortoptister. Jag är medveten om att det är en fråga på längre sikt och att den inte kan lösas kortsiktigt, men jag vill uttala min tillfredsställelse över de åtgärder som vidtagits och som håller på att vidtas för att komma till rätta med de alltför långa väntetiderna på landets ögonkliniker. Det är dock min förhoppning att snara resultat kan uppnås i syfte att lösa de problem som jag här berört. Fru talman! Jag har inget yrkande.

Fru talman! Organisationskommittén för regionmusiken har under knappt två års tid fungerat som centralt ledningsorgan för regionmusiken, och den stora arbetsuppgiften har för denna varit att omorganisera och ombilda förutvarande militärmusiken till den nuvarande regionmusiken. Det har varit en omfattande uppgift, som organisationskommittén klarat mycket bra. Nu vill organisationskommittén skiljas från sina arbetsuppgifter, och med hänvisning till kulturrådets förslag vill man att en permanent styrelse tar över fr.o.m. juli 1973. Detta föreslår departementschefen i propositionen 65. Vidare föreslås att regionmusiken under styrelsen ledes av en direktör, för vilken en ordinarie tjänst bör inrättas. Till kulturutskottets betänkande nr 18 har fogats en reservation, där reservanterna bl.a. hemställer att de centrala ledningsfunktionerna tills vidare skall utövas av organisationskommittén för regionmusiken på sätt som nu förekommer. Detta ställningstagande är i linje med de två remissyttranden som avgetts av dels överbefälhavaren, dels teateroch musikrådet. Kort uttryckt är överbefälhavarens avstyrkande ekonomiskt betingat, medan teateroch musikrådet anser att ytterligare något års erfarenhet behövs innan ledningsorganisationen kan ges permanent form. Utöver detta kan vi peka på vikten av att avvakta alla de remissvar som kommer att avges med anledning av kulturrådets betänkande. I kulturutskottet har vi tidigare i år haft många motioner att behandla, vilkas innehåll och hemställan har legat i linje med vad kulturrådet har föreslagit i sitt betänkande. Dessa motioner har utskottet avstyrkt, bl.a. med hänvisning till att man bör avvakta alla remissvar på kulturrådets betänkande. Även i denna fråga tror jag det vore värdefullt att avvakta remissvaren. Fru talman! Med detta vill jag yrka bifall till den reservation som är fogad till kulturutskottets betänkande nr 18.

Fru talman! När vi har behandlat detta ärende i kulturutskottet har vi funnit det angeläget att följa propositionen. Jag vill emellertid gärna understryka vad herr Eriksson i Ulfsbyn sade, att det har skett en kraftig utveckling på regionmusikens område, som efter omorganisationen har fått sina arbetsuppgifter betydligt utvidgade. Detta har gjort att organisationskommittén, som herr Eriksson framhöll, nu inte längre anser sig kunna fullgöra sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt. Vi skall komma ihåg att regionmusiken tidigare var militärmusik, som sorterade direkt under militären vid de olika regementena. Efter omorganisationen har den nu blivit civil, och utöver de uppgifter musikkåren har för den militära verksamheten skall den nu också betjäna organisationslivet och tillgodose den allmänna efterfrågan på musikinslag. Den omfattning som regionmusiken har fått i den nya organisationen är som sagt betydligt större än tidigare, och regeringen har därför ansett det erforderligt att nu lägga fram förslag om en permanent styrelse med uppgift att leda organisationsarbetet och att dra upp riktlinjerna för framtiden. Det är nämligen angeläget att regionmusiken utvecklas efter de nya riktlinjer som riksdagen tidigare har dragit upp. Herr Eriksson hänvisar här till remissyttrandena, och för min del förstår jag att överbefälhavaren, som tidigare har haft denna musik direkt under sin ledning, anser att man nu inte bör göra några ändringar.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

Fru talman! Miljökontrollutredningen hette den utredning som gjorde förarbetet till den lag vi nu skall diskutera — lagen om hälsooch miljöfarliga varor. Miljökontroll är ett stort ord. Kunde ett samhälle verkligen leva upp till vad det ordet innebär vore det ett samhälle mycket olikt det som vi har i dag. Det vore ett samhälle där vi visste vad vi gjorde när vi släppte ut varje särskilt kemiskt ämne eller blandning i hemmen, i fabrikerna, på gatorna, i luft och vatten, i jord och växter; ett samhälle där vi hade fullständig kontroll över varje ämne som kunde vara farligt och där vi visste precis var det fanns, i vilken koncentration och hur långt under riskgränsen det befann sig; ett samhälle där man kunde andas, kort sagt. Men det samhället har vi inte, och vi får det inte heller med den nya lagen om hälsooch miljöfarliga varor. Vad vi får är en paraplylag som ger myndigheterna formell rätt att ingripa där det behövs men som inte garanterar att de rätta eller de tillräckliga ingripandena görs. Nu är det vackert så, om man jämför med vad vi har i dag och hur det ser ut på de flesta ställen i världen. Vi behöver inte skämmas för den här lagen — som en början. Det viktiga i dag är att lägga fast kursen, efter vilken den nya miljökontrollagen skall styra vidare, och den riktning i vilken den skall utvecklas. I det miljöprogram som folkpartiet antog 1968 stod det bl.a.: ”Ansvaret att påvisa att en ny produkt eller ett avfallsutsläpp är ofarligt ur hälsooch miljövårdssynpunkt tillkommer den som tillverkar, respek tive gör utsläppet.” Vårt i fjol antagna partiprogram konstaterar: ”Kontrollen av kemiska produkter måste skärpas. Den skall i första hand koncentreras kring ämnen som kan misstänkas orsaka genetiska skador eller andra allvarliga sjukdomstillstånd. Målet bör vara, att användning av nya kemiska produkter inte tillåts, förrän den som producerar eller importerar produkten visar att den inte har skadliga verkningar, och att den efter användning kan omhändertas på ett godtagbart sätt.” Dessa krav finns i viss mån tillgodosedda i det utskottets förslag till lag som vi nu talar om men som en målsättning, inte som ett uppnått mål. Jag vill nu koncentrera mig kring vissa medel, som vi anser borde finnas inbyggda i lagen, för att styra dess tillämpning åt rätt håll. Dessa medel är medborgarnas möjlighet att få insyn i myndigheternas sätt att hantera miljön och i företagens påverkan på den samt deras rätt att överklaga beslut som kan tänkas skada miljön. Alltså det som man kunde kalla kontrollen underifrån. Jag vill emellertid börja med att understryka att inte heller kontrollen uppifrån, dvs. myndigheternas egna möjligheter att hålla reda på vilka farliga ämnen som finns i miljön, är helt tillfredsställande ordnad enligt utskottets och propositionens förslag. Provisoriskt kan man låta det gå så som det är föreslaget, men i längden kan inte laboratorieresurserna få vara så små som här förutses, och inte heller är den föreslagna organisationen idealisk till sin utformning. Uppenbarligen kan den inte få utformas utan nära samarbete med arbetsmiljöutredningen. Jag yrkar därför, fru talman, bifall till reservationen 7, där samtliga borgerliga ledamöter i utskottet kräver att laboratorieverksamhetens slutliga organisation ytterligare utreds, med hänsyn bl.a. till vad som finns anfört i folkpartimotionen 1601. Men om kontrollen över miljön skall kunna närma sig de krav som vi alla gärna vill ställa på den, så kan inte enbart våra egna laboratorier klara det, hur välutrustade de än vore. Mycket arbete måste också läggas ner på litteratursökning och litteraturläsning, om företagsledare eller myndigheter skall kunna hålla sig på vad som kallas vetenskapens aktuella nivå och veta vad som går att veta om alla de tiotusentals kemiska föreningarnas mer eller mindre hotande egenskaper. Bara att läsa den ständigt utkommande floden av vetenskapliga artiklar inom ett begränsat område, t.ex. tvättmedelskemi, är heltidsarbete, och inte bara för en människa. Kravet att företagarna, importörer eller producenter, är skyldiga att hålla sig å jour med vetenskapens senaste rön angående de produkter de saluför är alltså ett tomt ord utan innehåll så länge man inte gör det fysiskt möjligt för dem att förverkliga det. Det behövs därför ett välutvecklat databaserat litteratursökningssystem, inkopplat med motsvarande internationella system och som kan ställas till företagarnas förfogande på snabbaste och billigaste möjliga sätt. Det behövs vidare att allmänheten eller föreningar av olika slag som vill hålla sig underrättade om olika förändringar i miljön och om följderna av olika utsläpp eller hindrade utsläpp får tillgång till sådana uppgifter. Det miljödatasystem som är under utredning och uppbyggnad i dag tycks endast vara avsett för myndigheter och forskare, men där måste också andra krav byggas in och andra frågor kunna få chansen att besvaras. Ett datasystem är dyrt och besvärligt att skapa, och när det väl står där är det inte lätt att få det ändrat och få det att utföra uppgifter som inte var tänkta från början. Därför kräver vi i reservationen 3 att miljödatasystemet utformas på sådant sätt att det kan användas inte bara uppifrån och från centrum utan också från periferin, av de många oroliga miljökonsumenterna. Särskilda exempel på det slag av frågor som kan och bör ställas är de som skyddsombuden på arbetsplatserna kan vilja ställa om olika ämnens allergiframkallande egenskaper — frågor som för övrigt också kan tänkas komma från husmodersföreningar, föräldraföreningar eller sammanslutningar av människor med speciella sjukdomar. Om datasystemet inte är uppbyggt för att tillfredsställa deras behov av upplysningar är det fel uppbyggt. Jag noterar vidare med tillfredsställelse att både departementschefen och utskottet har tagit hänsyn till den här sortens krav på en speciell punkt, nämligen när det gäller den s.k. responsaskyldigheten. Giftnämnden hade som bekant denna skyldighet, dvs. den skulle på begäran avlämna svar om en vara skulle anses som giftig eller inte. Den nya produktkontrollmyndigheten blir i vissa fall, som Kungl. Maj:t meddelar, skyldig att lämna besked om ett ämne eller en vara är att anse som hälsoeller miljöfarlig. Det är ett steg åt rätt håll som öppnar dörren till en möjlighet för medborgarna att kontrollera vad som finns i miljön liksom för företagarna, som önskar veta hur de skall bära sig åt för att vara laglydiga. På en annan punkt har däremot folkpartiets krav inte blivit tillgodosedda i den grad vi anser skäligt. Vi kräver nämligen — liksom vi gjorde i samband med livsmedelslagen — att de som har anledning misstänka att något ämne blivit frisläppt i miljön som inte borde få finnas där skall ha möjlighet att överklaga detta beslut. Eftersom den som tillverkar ämnet har rätt att överklaga om han blir förbjuden att använda det, så bör den motsatta rätten också finnas. Det är en rätt som av juridiskt-tekniska skäl inte kan utsträckas till varje enskild medborgare, men det kan ingalunda överstiga de lagkunnigas formuleringsförmåga att så definiera en vid krets av organisationer med intressen på detta område att medborgarna alltid skall ha möjlighet att hitta någon kanal för att bevaka sina intressen. Det finns visserligen i den nya lagen en bestämmelse om att sådan besvärsrätt tillkommer arbetsmarknadens parter, dvs. LO, TCO och SAF. Men som jag påpekade här i kammaren när vi diskuterade samma fråga beträffande livsmedelslagen, är dessa organisationer inte beredda eller i stånd att ta upp klagomål av denna art från konsumenterna, och lagbestämmelsen kommer att bli ett slag i luften. Men de som av eget initiativ, ofta drivna av en stark och ångestfull känsla att tiden är kort och vår allmänna förgiftning snart ett faktum, försöker varna och värna mot miljögifterna, dessa människor måste accepteras, ges sin naturliga plats och få goda kanaler till de ansvariga myndigheterna. Inget samhälle är betjänt av att dess mest miljövårdsintresserade medborgare känner sig ovälkomna och bortviftade av dem som har det officiella ansvaret. Jag Det är av samma skäl som vi också driver vårt tredje krav i reservationen 5, nämligen att miljöargumenten i de beslut som den nya miljökontrollmyndigheten skall fatta blir särredovisade och tydligt framlagda. Vi skulle helst se att detta land hade ett miljöministerium med ingen annan uppgift än att tala för miljöns intressen, dvs. för allas våra möjligheter att överleva. Vi anser att det egentligen vore klarare och effektivare med ett partsförfarande, där de ekologiska värdena försvarades av sina företrädare och de ekonomiska av sina — vare sig det nu är samhällsekonomiska intressen eller vissa gruppers intressen som det blir fråga om. Det vore bättre än det sätt vi har i dag och kommer att få med den nya lagen, nämligen ett system där de olika intressena möts i samma styrelse och kompromisserna görs över bordet. Kompromisser måste visserligen alltid till, vi lever inte i en fullkomlig värld. Men det bör klart och offentligt redovisas vilka risker för miljön som avvägs mot vilka risker för näringslivet, för samhällsekonomin eller för vissa befolkningsgruppers krav på försörjning och arbetstillfällen. Först efter ett sådant klargörande kan allmänheten och intresserade organ veta hur miljövården i detta land egentligen sköts och vilka värderingar som styr de styrande. Det är en kunskap som är nödvändig för en demokrati. För mindre än en månad sedan framfördes i Europarådet från Förbundsrepubliken Tyskland ett förslag — på liberalt initiativ — som gick ut på att lagfästa den enskilde medborgarens rätt till en oskadad miljö, antingen genom att denna rätt inskrevs i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna eller genom att varje parlament uppmanades inskriva rätten i sitt lands grundlag. Frågan hänsköts till en kommission som, om jag är rätt underrättad, snart skall börja sitt arbete med att förbereda ett sådant förslag att framläggas för Europarådets ministerkommitté. Ett sådant initiativ pekar i rätt riktning. Myndigheternas plikter att övervaka miljön måste alltid kompletteras med den enskilde medborgarens rätt att kräva dessa plikters skydd. Att den enskilde sedan också har plikter mot miljön är självklart. Men i det här sammanhanget är det rätten till kontroll underifrån som behöver understrykas, och det är den rätten jag hoppas kommer att tillvaratagas när denna lag tillämpas och vidareutvecklas.

Fru talman! Först vill jag uttala min tillfredsställelse över att riksdagen nu på sitt bord har ett förslag till lag om miljöoch hälsofarliga varor. Därmed har man så att säga avhjälpt den brist som fanns i fråga om de formella möjligheterna till effektivisering av miljöskyddet. Tekniken är i detta fall en ramlagstiftning. Det kan finnas skäl att vara kritisk mot ramlagstiftning som sådan, men jag har för min del redan i miljökontrollutredningen accepterat den modellen såsom varande den enda praktiskt framkomliga vägen. Men jag vill poängtera att det ställer utomordentligt stora krav på tillsynsmyndigheten. Det kräver dels ett utomordentligt gott omdöme från myndighetens sida, dels åtskilliga portioner av civilkurage; man kan förutse att tillsynsmyndigheten i vissa fall kommer att stå under mycket stark press, och det kommer sannerligen att bli en mycket grannlaga uppgift för dem som skall handha tillämpningen av lagstiftningen att göra det på ett tillfredsställande sätt. I reservationen 1, som gäller motiveringen, har reservanterna tagit upp en skrivning i departementschefens yttrande i propositionen. Det gäller så att säga lagens tillämpningsområde. Enligt departementschefens och utskottets skrivning skulle det gälla för en tillverkare eller distributör att bevisa att en vara icke är vare sig hälsoeller miljöfarlig. Det är klart att det vore tacknämligt om man kunde ha en så hög ambitionsnivå. Men vi vet att man egentligen aldrig kan bevisa miljöofarlighet; det kan komma okända faktorer in i bilden, vetenskapen kan ge nya informationer. Därför har vi föreslagit att riksdagen i stället skall bifalla utredningens motivering, nämligen att tillverkaren-distributören har att belysa en varas miljöeller hälsofarlighet. Sedan har tillsynsmyndigheten att med utgångspunkt i det material som ställs till myndighetens förfogande göra sina bedömningar. Vi anser att ett sådant språkbruk är betydligt mer logiskt. Jag vill å andra sidan betona att detta inte är någon stor fråga. Detta blir i alla lägen i högsta grad en omdömesfråga. I reservationen 4 har representanterna för moderata samlingspartiet i princip fullföljt den uppfattning miljökontrollutredningen på sin tid redovisade angående huvudmannaskapet. Vi menar att huvudmannaskapet för den nya lagen bör ligga hos naturvårdsverket. Jag skulle vilja säga att de lagar som vi har på miljöområdet — jag vill då inskränka mig till å ena sidan miljöskyddslagen och den här lagen vi nu får om produktkontroll och å andra sidan den arbetarskyddslagstiftning som nu skall moderniseras — är lagar som så att säga överlappar varandra helt naturligt. Det kommer alltid att finnas vissa samordningsproblem, men det råder väl inget tvivel om att det i många fall kommer att finnas vissa beröringspunkter mellan miljöskyddslagen och den nya produktkontrollen. Därför anser vi att det ur administriv och praktisk synpunkt vore effektivast med ett gemensamt huvudmannaskap, och detta huvudmannaskap skall alltså redan i dag fastläggas hos naturvårdsverket. Vad som talar för detta är att länsstyrelserna har ansvaret för den regionala tillsynen och för tillämpningen av båda lagarna. Även i det fallet får man så att säga bara en orderväg. När det sedan gäller sammansättningen av produktkontrollnämnden hävdar vi i moderata samlingspartiet att den i största möjliga utsträckning bör vara ett expertorgan. Enligt propositionen skall den bestå av ledamöter som är verkschefer i de andra statliga verk som har naturlig anknytning till miljöområdet. Jag skall erkänna att det finns skäl som talar för detta, men å andra sidan vet vi att dessa personer har en utomordentligt tung och besvärlig arbetsbörda.

Fru Anér har redan tidigare talat för reservationen 4 angående laboratorieverksamheten.

Jag ser det som mycket angeläget att man får en någorlunda väl fungerande responsaverksamhet redan från begynnelsen; i annat fall uppstår vissa rubbningar i konkurrensen olika företag emellan. Är det etablerade världsföretag, vet vi att de har stora och mycket väl kvalificerade laboratorieresurser — och i många fall säkerligen möjligheter att lägga fram material för att påvisa huruvida en ny produkt har hälsoeller miljöfarlighet. När det däremot gäller mindre företag — detta kommer i synnerhet att gälla svenska företag — vet vi att dessa inte har samma resurser, och då är det faktiskt samhällets uppgift att balansera det underläget. Därför är det angeläget att den utökade laboratorieverksamheten får stadga och organisation så snabbt som möjligt. Av den anledningen anser jag att det finns starka skäl för att det, såsom vi i reservationen förordar, tillsätts en speciell utredning för att klara ut dessa spörsmål och att detta sker så snabbt som möjligt. Med detta, fru talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna 1, 4 och 7 samt i övrigt till utskottets hemställan.

Fru talman! I vpk-motionen 91 yrkar vi på införande av förbud mot försäljning av öl och läskedrycker i engångsförpackningar. Denna motion har blivit behandlad och besvarad av jordbruksutskottet i samband med dess behandling av propositionen 17. Som motivering för vårt yrkande har vi i korthet anfört följande skäl vilka talar för det förbud som vi kräver. Alla seriösa bedömare av den framtida utvecklingen i fråga om tillgång på råvaror och energi har en ensartad mening: Vi måste spara på och återanvända råvaror så långt detta är möjligt, och vi måste eftersträva så låg energiförbrukning som möjligt per producerad enhet. Att använda sig av engångsförpackningar strider direkt mot dessa förnuftiga och nödvändiga krav och utgör ett steg i fel riktning, dvs. ett steg tillbaka och emot människornas långsiktiga intressen. Produktionen av engångsförpackningar har inte drivits fram av krav från konsumenterna utan har ensidigt tillkommit genom reklamkampanjer från tillverkarens sida för att denne skall kunna tillskansa sig högre profit. Syftet har också varit att genom granna engångsförpackningar leda bort intresset från priset på varan och i stället koncentrera konsumenternas intresse till vissa varumärken och till att öka konsumtionen av öl, vilket inte är vare sig ett konsumentintresse eller ett samhällsintresse. Engångsförpackningarna ökar kraftigt avfallsmängden, vilken redan förut är stor och i fortgående tillväxt. Som avfall leder engångsförpackningarna till ökade kostnader för både fastighetsskötseln och kommunernas renhållning. En betydande del av engångsförpackningarna förs också med utanför bostäderna och hamnar ofta, sedan de tömts på sitt innehåll, som en besvärande nedskräpning ute i naturen där de kan skada både människor och djur. I vår motion har vi begränsat oss till att begära förbud mot engångsförpackningar för öl och läskedrycker. Denna begränsning har gjorts därför att ett förbud inom detta väl avgränsade område borde kunna genomföras inom en nära framtid. Vi anser emellertid att en utvidgning på sikt bör ske till i princip alla engångsförpackningar där inte materialet på ett enkelt och föga energikrävande sätt kan återvinnas. I utskottets skrivning har motionen fått en knapphändig behandling. Med hänvisning till 6 § i lagförslaget om hälsooch miljöfarliga varor finner utskottet det motiverat att riksdagen lämnar motionen utan åtgärd. Vi motionärer delar inte den meningen. Vi tycker att riksdagen skall göra ett klart ställningstagande i denna fråga och hemställa hos regeringen om att de här nämnda typerna av engångsförpackningar skall försvinna. Jag yrkar därför, fru talman, bifall till reservationen 2. Jag övergår nu till plädering för vpk-motionen 1599, som väckts i anledning av propositionen 17 med förslag till lag om hälsooch miljöfarliga varor, m.m.

Detta yrkande har stöd i miljökontrollutredningens yttrande men har inte lika klart kommit till uttryck i propositionen. I utskottets skrivning på s. 16 och 17 i betänkandet har utskottet uttalat sig klart för samma tolkning av 1 § som vi har anfört i motionen. Den har alltså på denna punkt blivit tillgodosedd, varför vi nu inte yrkar något utöver vad utskottet hemställt. I 19 8 av förslaget till lag om hälsooch miljöfarliga varor behandlas den ordning i vilken talan kan föras mot beslut enligt den föreslagna lagen. Lagförslaget i propositionen innebär att besvärsrätt ges för fackliga huvudorganisationer. Skälet anges vara att dessa huvudorganisationer har att tillgodose konsumentintressen och att denna besvärsrättskonstruktion blir analog med den som gäller vid beslut enligt livsmedelslagen. Utskottets majoritet stöder propositionen i denna del. I motionen 1599 yrkar vi på en, i förhållande till utskottets hemställan, utvidgad besvärsrätt. Vi menar att varje enskild medborgare som berörs av besluten enligt lagen skall kunna besvära sig över dessa. Vi vill i detta sammanhang påminna om att det också fanns de som förordade en vidgad besvärsrätt, då besvärsordningen vid beslut enligt livsmedelslagen antogs. Under senare år har det här i landet utvecklats en bred opinion i miljöfrågor. Vi anser det betydelsefullt att denna kan få tillfälle ge sin mening till känna också på det sättet att beslut enligt lagen om hälsooch miljöfarliga varor kan överklagas. Jag yrkar därför, fru talman, bifall till reservationen 6 b av herr Det tredje yrkandet i vår motion 1599 gäller inrättandet av ett register över ämnen som omfattas av lagen om hälsooch miljöfarliga varor, vilket fortlöpande skulle tillföras all den information som en pågående forskning inom och utom landet kan ge. Användande av modern ADB-teknik bör medge att ett omfattande och aktuellt sådant register upprättas och bringas att fungera till överkomliga kostnader. Utskottet anför i anledning av detta yrkande att av miljökontrollutredningens uppgifter kvarstår att i ett särskilt betänkande redovisa ett samlat förslag om miljövårdens informationssystem. Utvecklingsarbetet för ett dylikt informationssystem skall enligt utskottet vara slutfört med utgången av juni månad i år. Mot bakgrund av detta anser utskottet att någon åtgärd av riksdagen i anledning av motionen inte är påkallad. Men som anförs i reservationen 3 har motionsyrkandet en vidare syftning än vad utredningen enligt direktiven har att behandla. Informationssystemet måste enligt vår mening tillgodose bl.a. också de organ som upprättas enligt den kommande arbetsmiljölagen. Företagen bör även ges möjlighet till dokumentation denna väg, vilket kan ha särskilt stor betydelse för småföretagare. Organisationer med intresse för miljöfrågor bör likaledes ges möjlighet att få del av informationen från detta dataregister liksom envar som är intresserad av dessa frågor. Anställda som kommer i beröring med här ifrågavarande typ av varor har särskilt intresse av att oförmedlat få ta del av all tillgänglig kunskap om dessa varors kända eller befarade verkningar på människor och miljö. Särskilt viktigt är det att arbetstagarnas valda fritidsombud får tillgång till dylik information direkt och inte, som nu oftast är fallet, via sina arbetsgivare. Jag yrkar därför bifall till reservationen 3. Det fjärde yrkandet i motionen 1599, där vi hemställer att transporter av hälsooch miljöfarliga varor skall ägnas särskild uppmärksamhet, har fått en mycket välvillig behandling i utskottet. I motionen har vi pekat på hur t.ex. fenololyckorna i Danmark och i Göteborgs hamn riktat allmänhetens uppmärksamhet på de faror som finns vid transport av dylika varor. ”Enligt utskottets mening är de i motionen anförda synpunkterna på behovet av skärpta regler för att minska skaderiskerna vid transporter av hälsooch miljöfarliga varor värda att allvarligt beaktas.

Ärendet är för närvarande föremål för prövning inom kommunikationsdepartementet.

Fru talman! Låt mig först säga att det finns anledning att välkomna detta förslag till lag beträffande kontrollen av produkterna i vår miljö. Det finns också anledning att med mycket stor tillfredsställelse hälsa de i stora drag gemensamma ambitioner som varit möjliga att erfara dels i miljökontrollutredningens arbete, dels i utskottsarbetet. Jag vill därmed ha sagt att de olika alternativ som finns på ett par punkter enligt min bedömning är att betrakta såsom små alternativ i marginalen till ett stort och principiellt väsentligt lagförslag. Låt mig för det andra säga att det visat sig ganska svårt att i detalj precisera exakta bestämmelser, vilket även har fått till resultat att lagen är en ganska långt gående fullmaktslag. Jag vill för det tredje framhålla att departementschefen i sitt yttrande gjort en sammanvägning av olika intressen som har dykt upp i utredningssammanhanget. Jag vill också påstå att stor hänsyn har tagits till de faktorer som måste beaktas här. När vi fått vidare erfarenhet av hur lagen fungerar bör det finnas möjlighet att göra justeringar. Det är mycket svårt att i det här skedet bestämt förutsäga vilka lösningar som är de bästa i fråga om små detaljer. Så ett par synpunkter, fru talman, som inte avser detaljer. Det gäller först det resonemang som förs i reservationen 1 rörande tillämpningsområdet. Jag vill på den punkten instämma i det som har sagts här av herr Krönmark. Det handlar enligt min bedömning om en lag som är så formulerad att man kan hantera den i praktiken. Liksom den helt enhälliga miljökontrollutredningen anser jag att en formulering, där det talas om kravet att med all nu känd vetenskap som grund belysa och visa en varas innehåll och eventuella farlighet, är sådan att den går att hantera praktiskt. Det är kanske inte nödvändigt att använda ordet bevisa, som kan bli svårt att till fullo efterleva. I det stycket ber jag alltså att få instämma i yrkandet om bifall till reservationen 1. Beträffande kontrollorganets sammansättning vill jag nämna att det inte var så lätt att utläsa hur detta skulle se ut och hur det skulle fungera. Att det fanns delade meningar framgår av de reservationer som avgavs till utredningsbetänkandet. Departementschefen har valt något av en kompromiss mellan olika intressen som redovisats i utredningssammanhanget, och jag vill säga att det inte finns anledning att invända mot detta. Jag tror att man bör acceptera kompromissförslaget och låta erfarenheten visa hur kontrollorganet kan fungera. Jag vill endast understryka vad departementschefen sagt om att han syftar till en allsidig sammansättning av produktkontrollorganet. Jag skulle gärna se att den allsidiga sammansättningen också kan innebära ett inslag av politiskt ansvar. Jag vågar säga detta mot bakgrunden av erfarenheter i giftnämnden. Den har inte ett fullständigt parlamentariskt inslag, men på senare år har det visat sig att det i mycket svåra ställningstaganden är nödvändigt att avkräva det parlamentariska inslaget ansvar för avgörandet. Det var fallet exempelvis när det gällde det mycket uppmärksammade beslutet om fenoxisyrorna. Jag tror att det i framtiden kommer att visa sig nödvändigt att också det nya produktkontrollorganet i vissa frågor kan falla tillbaka på ett politiskt ansvar för ställningstagandet. Jag vill alltså med detta understryka förhoppningen att sammansättningen verkligen blir allsidig vad gäller de olika expertorganen och de olika intressena i det sammanhanget men också vad gäller det politiska inslaget. Vidare är det helt naturligt att nuvarande laboratorieresurser inte motsvarar de högt ställda ambitionerna i lagförslaget. Därför vill jag understryka kravet i reservationen 7 att man snarast bör se till att utreda behovet av laboratorieresurser. Likaså vill jag, fru talman, yrka bifall till reservationen 8, som gäller en differentierad prissättning på utförda laboratoriearbeten med hänsyn till producenternas, fabrikörernas och importörernas olika ekonomiska möjligheter att klara dessa saker. Det allt överskuggande och väsentliga är trots allt att man får till stånd produkter, som man tryggt kan släppa ut i vår miljö. En enda liten kommentar, fru talman, beträffande engångsförpackningarna. Mot bakgrund av den kompromiss, som är mer skattepolitiskt än miljöpolitiskt betonad, har vi från centern inte ställt något yrkande när det gäller engångsförpackningar i samband med detta utskottsbetänkande.

Med det, fru talman, ber jag alltså att få yrka bifall till reservationerna 1, 7 och 8.